Herr talman, ärade ledamot och ärade åhörare denna fredagseftermiddag! Jan Lindholm har ställt tre frågor till mig med anledning av att Vattenverksamhetsutredningen överlämnade sitt delbetänkande 4 kap. 6 § miljöbalken - det kallas i riksdagstrycket för SOU 2012:89 för den som vill leta reda på det - den 10 januari i år. Jan Lindholms tre frågor rör alla regeringens fortsatta hantering av delbetänkandet. Regeringen har nu skickat ut delbetänkandet på remiss till början av maj. Remissförfarandet följer av beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen och är en viktig del i beredningen av ett betänkande. Innan jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter kan jag därför inte uttala mig om huruvida regeringen i en proposition till riksdagen kommer att lägga fram ett lagförslag som motsvarar utredningens förslag. Jag vill avslutningsvis försäkra Jan Lindholm om att regeringens avsikt är att så snart som remissvaren kommit in till regeringen hantera ärendet skyndsamt.

Herr talman! Jag kan hälsa från ett flertal ledamöter från olika partier som är väldigt engagerade i frågan om skyddet av våra orörda vattendrag men som tyvärr hade bokat in sig för andra aktiviteter så här en fredag eftermiddag. Hade den här interpellationsdebatten skett vid en annan tidpunkt är jag säker på att rätt många hade velat delta. Utgångspunkten för den här debatten är alltså civilutskottets betänkande om insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag som en enig riksdag ställde sig bakom den 18 januari 2012. I betänkandet skriver civilutskottet att de i likhet med motionären, som alltså är undertecknad, anser att det finns anledning att se över bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap. 6 § tredje stycket. Utskottet konstaterar att det är angeläget att säkerställa ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de ur skyddssynpunkt viktigaste vattendragen. Utskottet drar också slutsatsen att det mot bakgrund av det tilläggsdirektiv till utredningen om vattenverksamhet som ministern nämnde och som regeringen hade beslutat om detta tilläggsdirektiv till var rimligt att motionsyrkandet i fråga, det som jag då hade krävt, skulle anses som helt tillgodosett. Nu har delbetänkandet kommit, och med anledning av det har jag ställt ett par frågor till ministern. Då frågar jag mig: Hur ska jag tolka ministerns svar på frågorna? Det är ju ett väldigt kort svar från ministern, och jag upprepar kärnan i det. Ministern skriver så här: Innan jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter kan jag därför inte uttala mig om huruvida regeringen i en proposition till riksdagen kommer att lägga fram ett lagförslag som motsvarar utredningens förslag. Det är självklart, herr talman, att ministern inte kan utlova att utredarens förslag kommer att bli regeringens förslag. Men riktigt så var det inte som jag hade formulerat mina frågor. Därför förenklar jag frågeställningen i den här debatten: Delar ministern den eniga riksdagens uppfattning att det är angeläget att säkerställa ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de ur skyddssynpunkt viktigaste vattendragen? Delar ministern den ståndpunkten? Det är den första kärnfrågan. Sedan skulle jag vilja att ministern förklarar om svaret innebär någon osäkerhet i fråga om huruvida det kommer en proposition eller inte, oavsett själva innehållet? När regeringen får en beställning från en enig riksdag föreställer jag mig att regeringen knappast kan låta bli att komma med något. Jag skulle alltså vilja att ministern förtydligar om ambitionen är att svara på den här beställningen från riksdagen eller inte.
Herr talman! Det finns ett stort engagemang när det gäller vattenfrågor och naturligtvis också när det gäller biotopskydd och skydd av hotade arter. Det är oerhört viktigt, och det är någonting som alldeles självklart hjälper mig i mitt arbete som miljöminister. När riksdagen gör en beställning på det här viset ska vi i regeringen respektera den. Det har vi gjort. Det har tillsatts en utredning skyndsamt. Och det snabbaste sättet att få fram ett underlag var att ge ett tilläggsdirektiv till den utredningen som jag och regeringen redan hade tillsatt, den om vattenverksamheter allmänt. Det är ett område där vi har lagstiftningar i fyra fem olika lager tillbaka som ska tillämpas samtidigt. Det är alltså oerhört krångligt och inte särskilt miljöeffektivt och heller inte särskilt effektivt från ett företagarperspektiv. Därför tillsattes utredningen. När riksdagen gjorde tillkännagivandet kom vi fram till att det bästa sättet att skyndsamt efterkomma riksdagens beställning, vilket jag tycker att man ska göra från en regerings sida, var att ge tilläggsdirektiv till den redan sittande utredningen. Det tycker jag är att visa respekt för riksdagens beslut. Men i regeringsformen är det klarlagt och beskrivet hur ett utredningsförslag sedan ska remissas. Remissförfarandet är väldigt tydligt beskrivet, och även de reglerna måste vi ur demokratiskt perspektiv respektera. Nu har utredaren lagt fram ett förslag. Alla berörda intressen och de som är intresserade av frågan har möjlighet att fram till i början av maj göra sina yttranden, skriva sina förslag, tala om vad man tycker och lämna in det till Miljödepartementet, och sedan ska vi sammanfatta detta. Jag tycker att det ur demokratiskt perspektiv vore konstigt om jag skulle föregripa hela detta utredningsförfarande och hela denna remissomgång som betyder väldigt mycket för många människor i vårt land. Jag får väl då lägga band på mig här och respektera regeringsformen i det här hänseendet och be att få återkomma. Jag tar väldigt gärna en debatt när vi har sammanfattat remissomgången och det material som kommit in och sedan lagt fram ett förslag till riksdagen. Jag är alldeles säker på att det kommer att vara fler ledamöter närvarande när vi debatterar det förslaget än vad det är den här fredagseftermiddagen.
Herr talman! Jag är naturligtvis väl medveten om att det inte är någon enkel uppgift att genomföra förändringar i miljöbalken. Det kanske är svårare än på många andra lagområden. Även en förändring av bara ett litet ord kan naturligtvis få många konsekvenser, särskilt som miljöbalken är uppbyggd i så många steg. Jag tycker inte att jag fick något svar på frågan och jag förstår att ministern inte har för avsikt att svara på frågan, trots att det absolut inte finns någonting i frågställningen som skulle göra att ministern genom att svara på den skulle bryta mot någon form av regeringsform. Det är ju rätt vanligt att ministrar har åsikter om saker och ting. Jag har inte begärt att ministern ska beskriva någonting om vad den eventuella propositionen kommer att innehålla. Jag fick svar så långt - jag tycker att jag kan tolka det så - att det kommer någon form av förslag, att det kommer att bli en proposition. Ministern får gärna intyga om jag har tolkat det rätt, för vi är ju intresserade av att det faktiskt kommer att hända något. Det vore märkligt om ministern inte kunde svara ja eller nej på frågan om ministern delar den eniga riksdagens uppfattning att det är angeläget att säkerställa ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de ur skyddssynpunkt viktigaste vattendragen. Det har ingenting att göra med utövningen och den kommande propositionsskrivningen. Det kan ju vara en uppfattning som ministern har och som ministern kanske kämpar för. Jag utgår egentligen från att ministern har väldigt höga ambitioner på det här området och kanske i första hand ser det som att hon inte riktigt har fått det underlag som hon behöver. Utredaren har sagt att han egentligen delar min och riksdagens uppfattning, men han har inte riktigt underlag för att föreslå det som vi vill att han ska föreslå. Men han kommer kanske att ompröva sin uppfattning i sitt slutbetänkande. I princip har alla remissinstanser varit inblandade i detta; de har varit bollplank för utredaren. Vad som kommer att hända tills huvudbetänkandet kommer vet jag inte, och vad som skulle kunna tillföras i remissrundan kan jag inte heller veta. Men jag antar att regeringen vill påverka och styra, och jag utgår från att ministern, som dessutom har jobbat med dessa frågor i ett EU-perspektiv, hade ambitioner när hon blev miljöminister här i Sverige. Då skulle hon kunna vara med och påverka vad remissinstanserna ska skriva. Man kan vara med och påverka alla parter genom att uttrycka en åsikt. Är det inte en politikers uppgift? Därför tycker jag att jag borde kunna få ett svar på denna fråga. Vad har ministern för ambitioner när det gäller att se till att skyddet inte urholkas? Det finns andra delar som ministern skulle kunna ha en uppfattning om. Hur ska vi hantera våra skattepengar? En av grunderna är att Kammarkollegiet skrivit ett ganska övertydligt brev till civilutskottet om att Kammarkollegiet sysselsätts av en del personer och företag helt i onödan med mål som de som ansöker vet aldrig kommer att leda någonstans. Det här kostar många miljoner varje år. Kammarkollegiet ber mer eller mindre oss politiker att se till att man slipper hålla på med detta. Här borde en minister också ha en skyldighet att ha en uppfattning. Är det rimligt att vi ska kasta massor av skattemiljoner i sjön på fullständigt onödigt processande?
Herr talman! Återigen: Det finns regler som ska avväga intressen runt vattenkraften, och de finns huvudsakligen i miljöbalken. Civilutskottets åsikt är att dessa regler inte fingerar och har gjort ett tillkännagivande. Regeringen har gett tilläggsdirektiv till en pågående utredning eftersom det var praktiskt, snabbt och effektivt att den utförde arbetet. Materialet lämnades nyligen över till oss och är utskickat på remiss. Det handlar om några månader innan remisserna är inne, och sedan ska det sammanställas. Med hänsyn till regeringsformen, som är en viktig del av vår grundlag, och den demokratiska processen är det viktigt att avvakta remissomgången. Här på läktaren sitter det kanske åhörare som är intresserade av vattenkraft och fiske och som vill att deras åsikter och remissvar ska respekteras. Det tycker jag också, och därför tänker jag vänta med att uttala mig till dess att vi gör sammanställningen. Jan Lindholm påpekar i den andra delen av sitt senaste inlägg att utredaren ger en antydan om att vissa delar av detta kan komma att diskuteras i den stora, fullständiga och ursprungliga utredningen om vattenverksamheter. Det är inte så konstigt eftersom denna paragraf inte kan ses isolerad från övrigt regelverk som hanterar hur våra vattenkraftsanläggningar ska utformas och drivas. Det är naturligt att utredaren också ser till helheten i sitt fortsatta arbete och tittar på hur vi kan säkerställa att all tillståndspliktig vattenverksamhet har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och i EU-rätten vad gäller såväl vattenkvalitet som påverkan på djur, växtliv, biodiversitet och ekosystem.
Herr talman! Jag förstår att jag inte kommer att få några svar från ministern. Det är beklagligt att ministern inte vill vara med i debatten och påverka utvecklingen på detta område. Jag trodde att ministern hade högre ambitioner än så. Ministern nämner att vi ska hantera de lagar och regler som finns i dag och försöka se till att de gäller. Det är just det denna fråga handlar om. Kammarkollegiet klarar inte sin uppgift på grund av det okynnesansökande som hela tiden sker där många redan från början vet att de kommer att förlora men ändå sysselsätter myndigheten med att försvara samhällsintresset i processer som faktiskt är meningslösa. Jag ska inte förlänga debatten utan önskar ministern lycka till i det fortsatta arbetet. Jag hoppas att vi efter remissrundan så snabbt som möjligt kan få ett förslag, även om jag förstår att det är komplicerat. Jag har på omvägar hört att vi förmodligen inte kan förvänta oss något till hösten utan att det kommer att ta ganska lång tid. Jag hoppas dock att vi så fort som möjligt får ett förslag eftersom utredaren ändå lyfter fram ett par möjliga delmoment på vägen i 2 kap. miljöbalken som jag tror kan vara bra. Jag hoppas att ministern åtminstone försöker se till att vi kommer en liten bit på väg mot att öka säkerheten i de så kallade nationalälvarna med sina källflöden och biflöden som vi ju inte vill se ett fortsatt hot mot.
Herr talman! Jan Lindholm tar upp frågan om Kammarkollegiets arbetsbelastning. Man får väl värdera det efter olika utgångspunkter, men sedan 1999 har Kammarkollegiet elva avgjorda och pågående mål. Därtill har fem mål nyligen påbörjats. Det är fakta man kan ta med i sin fortsatta bedömning. Jag välkomnar Jan Lindholms engagemang i frågor om biodiversitet, fiske och nationalälvar. Det är en viktig diskussion. Som minister måste man dock respektera remissinstanserna och deras arbete. Det innebär att jag väljer att vänta till dess att vi har fått in alltihop och sammanställt de olika åsikter som finns. Det är särskilt viktigt eftersom det är komplicerande ärenden. Även om man här diskuterar det delbetänkande som Vattenverksamhetsutredningen lämnade nyligen om 4 kap. 6 § miljöbalken är det ett komplicerat sammanhang mellan miljöbalkens olika delar. Jag är dock övertygad om att vi kommer att fortsätta diskutera denna fråga också i riksdagens kammare, och det ser jag fram emot. Jag ber att få tacka för denna interpellationsdebatt.